Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 28 behandlas, som framgått av dagens debatt, inte de mest kontroversiella frågorna om det som kallas energihushållningen m.m. Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid en fråga som ändå har varit och är mycket diskuterad, nämligen den fortsatta utbyggnaden av vattenkraften. Vpk anser, såsom redovisats i Jörn Svenssons och Lars Werners anföranden, att den nuvarande energisituationen inte får leda till förhastade och kortsiktiga beslut, och det gäller då även beträffande ytterligare vattenkraftsutbyggnad. I huvudsak bör under de närmaste åren en koncentration ske till effektutbyggnad, till förbättringar av redan existerande kraftverk. Miljökraven måste upprätthållas även i sådana fall där ekonomiska skäl kan anföras för en prutning på miljöhänsyn. Bevarandevärdena, knappheten på outbyggda älvsträckor, rörligt friluftsliv, fiske, kulturminnesvård, landsskapsbildning och forskning kräver en stark återhållsamhet med nya utbyggnader. Vår bestämda ståndpunkt är att alla älvsträckor i den rangordning som i den Sehlstedtska utredningen förts till bevarandeklasserna 2, 3 och 4 skall undantas från utbyggnad. En utbyggnad av vattenkraften med nya kraftverk ger, som herr Ullsten sade alldeles nyss, inte något större tillskott till vår energiförsörjning. Dessutom är vattenkraften ytterst olämp lig att använda som en kortsiktig lösning, eftersom de negativa konsekvenserna av utbyggnaderna kommer att bestå för all framtid. Resonemanget att en fortsatt utbyggnad av vattenkraften skulle spara in olja eller kärnkraft bygger på förutsättningen att vi till varje pris måste ha mera olja, kärnkraft eller vattenkraft. Man bortser då från möjligheterna till ett energisnålt samhälle och ett effektivare energiutnyttjande. Vi vet att många invånare i vårt land anser att man inte bara bör stoppa ökningstakten av vår energiproduktion utan också vara beredd att sänka den materiella standarden. Vår generation har byggt ut mycket av våra vattendrag och nästan alla huvudälvar. Stora naturvärden har därmed förstörts. Det måste nu vara vår skyldighet att överlämna det lilla som finns kvar till kommande generationer, att bevara de sista resterna av orörda rinnande vatten åt eftervärlden. Det anförs ofta som skäl för kraftverksutbyggnader att de ger sysselsättning och befrämjar befolkningsutvecklingen i avfolkningsområden samt att bevarandevärden och miljöhänsyn därvid får lov att vika. En kraftverksutbyggnad ger som regel bara ett tillfälligt uppsving i de kommuner som berörs då det gäller befolkningsoch sysselsättningsutveckling. En tillfällig positiv utveckling kan medföra ett stopp i befolkningsminskningen och även en tillfällig ökning. Erfarenheterna visar emellertid att man efter utbyggnadsperiodernas slut ofta har fått en negativ befolkningsutveckling innebärande en minskning av befolkningen jämfört med tiden före kraftverksutbyggnaderna. Sysselsättningseffekterna har i denna diskussion övervärderats. Erfarenheterna har visat att då byggena är klara påskyndas avfolkningen, och av alla fagra löften och stora förhoppningar om en uppblomstring för bygden kvarstår lika olösta sysselsättningsproblem och dessutom en förstörd natur. Det är riktigare och viktigare att satsa på projekt som ger tryggad, långvarig sysselsättning. I diskussionen om bevarandevärden och kraftverksbyggande har bl.a. sagts att ingen skulle väl ta på allvar ett förslag om att riva Visby ringmur för att öka arbetstillfällena för gotlänningarna. Lika illa anser hundratusentals människor i vårt land att det vore att fortsätta att spränga sönder vackra älvlandskap, som naturen själv har byggt och format under årtusenden. Man bör nu i första hand satsa på olika besparingsåtgärder och andra energikällor, så som vi från vänsterpartiet kommunisterna föreslagit i vår partimotion och i debatten om vår energihushållning. Vi menar, för att ta några exempel, att industrins besparingsmöjligheter är stora, att stora besparingar kan göras på transportsektorn, att överskottsvärme från industriella anläggningar kan utnyttjas effektivare, att kraftvärmeverk och industriell mottryckskraft kan ge ett stort tillskott till vår energiförsörjning. Bostäderna, deras isolering och uppvärmningssystem måste förbättras, material och varor måste göras hållbarare och sådana att de kan återanvändas, förpackningsraseriet och engångsartiklarna måste begränsas, för att nämna ytterligare några exempel. Däremot tror vi inte att en sådan förbudsinriktning som återspeglas i den gemensamma borgerliga reservationen till civilutskottets betänkande nr 28 leder till något större resultat i fråga om energibesparing. En kollektiv mätning av elenergi och värme i flerfamiljshus är fördelaktig från ekonomisk synpunkt för bostadskonsumenterna, och det betyder väldigt litet för besparing av energi om man går över till enskild mätning. Det är enligt vår uppfattning inte motiverat med tvingande åtgärder och förbud mot kollektiva mätningar. Jag anser att ett sådant beslut vore olyckligt. Vi har från vpk:s sida ingen reservation till civilutskottets betänkande. Det beror på att de förslag och synpunkter som vi framfört i stor utsträckning har blivit tillgodosedda. Civilutskottets majoritet är i stort sett överens om vad som t. v. bör gälla beträffande den fortsatta utbyggnaden av vattenkraften. Vpk:s förslag att riksdagen skall förbehålla sig prövningsrätten när det gäller fortsatt utbyggnad av vattenkraften avsåg givetvis inte utbyggnader som inte var kontroversiella och som av Sehlstedtska utredningen rangordnats i klasserna 0 och I, även om det inte klart kommit till uttryck i vår partimotion. Vårt förslag har alltså tillgodosetts av utskottsmajoriteten. Vi noterar också med tillfredsställelse de viktiga undantag som görs beträffande slutlig tillåtlighetsprövning för olika kontroversiella projekt och att yrkanden som framförts i vpk-motionen eller i flerpartimotioner där vpk-ledamöter finns med har tillgodosetts av utskottet. Det gäller Värsjön vid Klarälven och Sölvbacka i Ljungan. Det är också glädjande att utskottsmajoriteten ansett att Viforsen i nedre Ljungan och Granboforsen i Indalsälven t. v. skall undantas från utbyggnad. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan i betänkande nr 28 på samtliga punkter.

Herr talman! Vi har nu lyssnat i många timmar på energidebatten och här har framförts många allmänna synpunkter på energipolitiken och det har även framförts argument för olika konkreta beslut. Debatten har helt naturligt täckt både konsumtionsoch produktionssidan. Jag skall begränsa mig till att behandla det som finns beskrivet i civilutskottets betänkande nr 28. Vad angår konsumtionssidan har vi i civilutskottet haft att utgå från det av alla godkända syftet att pröva åtgärder som håller tillbaka energiförbrukningen. De direkta ekonomiska insatser som vi bedömt nödvändiga faller till allra största delen på åtgärder inom bostadsbeståndet. Det är naturligt med hänsyn till att energiförbrukningen enbart för bostäder utgör närmare 30 96 av den totala energiförbrukningen här i landet. Energisparundersökningen har därtill visat att det är möjligt att göra stora energibesparingar i det befintliga bostadsbeståndet med relativt enkla åtgärder. I det här sammanhanget, som i flera andra, får vi också anledning att komma ihåg att de befintliga bostäderna hela tiden är de flesta. Även vid en jämförelsevis hög nyproduktion förnyas bostadsbeståndet relativt långsamt. Det är bl.a. med tanke på detta som riksdagen ställt sig bakom stimulanser för ombyggnad också av rent bostadspolitiska motiv. Detta resonemang gör att vi hela tiden får se på resultatet av olika åtgärder både i ett långt och i ett kortare perspektiv. Vi har vid utskottets behandling försökt ha detta i minnet. Vi har också i princip varit ense om att vi ännu inte har ett tillräckligt kunskapsunderlag. Osäkerheten rör både besparingseffekternas storlek och de samlade samhällsekonomiska konsekvenserna. Ett bra exempel, som bostadsministern nämnde i propositionen, är att investeringskostnader för energisparande åtgärder bör ställas i relation till minskade investeringar i energiproducerande anläggningar. Men — och det vill jag för min del kraftigt understryka — även om vi får mer underlag för bättre bedömningar och prioriteringar först senare får vi inte ta det som skäl för att nu bara göra halvhjärtade satsningar. Bestämmer vi oss för besparingsåtgärder inom ett visst överblickbart program måste de också fullföljas med all kraft. I allt väsentligt är det ändå fråga om frivilliga åtgärder. Tankegångarna måste slå igenom effektivt hos myndigheter och enskilda, hos planerare och producenter. Målsättningarna har behandlats i näringsutskottet och jag skall inte i det här sammanhanget delta i den debatten. Ett par saker kan jag dock inte underlåta att påpeka. Det ena är att det vid energibesparing inom bostadssektorn inte finns några påstådda eller faktiska konflikter i fråga om sysselsättning, tillväxt, regional balans, trygghet och miljö. Här gäller det i mycket större utsträckning ambitionerna. Det andra är att det inte förs fram några direkta invändningar i propositionen eller eljest mot energisparundersökningens lägre alternativ: en genomsnittlig minskning av energiförbrukningen fram till 1985 med 0,9 96 per år för bostadssektorn. Innan jag går in på de preciserade förslagen vill jag uppehålla mig vid grunderna för energisparstödet och bostadslångivningen. Vi kan notera att utskottsbetänkandet i motsvarande del bara gett upphov till en reservation, nämligen vad som i samband med frågorna om kollektiv eller enskild mätning sagts om nya förutsättningar för bostadslån. Jag tillhör för min del reservanterna. Deras mening har utvecklats av herr Ullsten och majoritetens synpunkt har framförts av herr Claeson. Ytterligare synpunkter både från majoritet och från reservanter kommer senare talare att ta upp. När jag nu noterar att det bara finns en reservation på det här området innebär inte det att propositionen helt godtagits av utskottet. På flera punkter har gjorts tillägg och kompletteringar från utskottets sida.

Det kanske kan anses förvånande för dem som kommer ihåg utskottets tidigare initiativ för att påkalla en vidare tillämpning. Jag vill därför påpeka att utskottet då inte gjorde annat än vände sig mot en tillämpning som vi ansåg inte stämde med 1974 års riktlinjer. Vi ansåg att det inte var riktigt att undantag skulle göras med hänvisning bara till uppgifter i en informationsbroschyr — uppgifter som inte kunde återföras till i godtagbar ordning fattade prioriteringsbeslut. Först i det här sammanhanget tar utskottet ställning till sakfrågan och nu mot bakgrund av de redovisade erfarenheterna. När vi sålunda godtar förslaget att stödet för pannbyten m.m. skall upphöra så innebär detta ett prioriteringsbeslut. Vi vet emellertid att det redan nu finns en stor mängd ansökningar om lån och bidrag som inte behandlats. Med regeringens förslag skulle ytterligare nya ansökningar samlas för att troligen avslås i stora grupper under hösten. För de sökande måste det förefalla rejälare att få ett klart besked så snart som möjligt. När vi stänger ansökningsmöjligheterna den 30 maj öppnar vi också en praktisk möjlighet för myndigheterna att beta av balansen och inte behöva vänta och se om det mot all förmodan blir några pengar över. För fastighetsägarnas del har det i praktiken inte blivit någon försämring. Jag skulle också vilja ta upp frågan om fjärrvärmeanslutning vid ombyggnad. Vi har i utskottet fått ta del av vissa erfarenheter av ombyggnadsverksamheten. Bland dessa ingår att ombyggnad ofta görs med installation av elvärme i lägenheterna. Detta är kanske inte särskilt märkligt, men det har förekommit också när fjärrvärmeanslutning finns i gatan eller snart blir aktuell. I de fallen bör, enligt utskottet, bostadslån inte lämnas om inte anslutning sker. Argumentet är givetvis i första hand en önskan att främja de kollektiva värmeleveranserna. Det bör dock påpekas att de därmed fördyrade installationskostnaderna inte automatiskt drabbar hyresgästerna. Bruksvärdeshyran - om man nu ser på den som en kallhyra — blir i princip lika stor i båda fallen. Möjligen kan vissa privata fastighetsägare ha invändningar här, eftersom de inte får tillgodogöra sig avkastning på en investering de inte gjort, men detta har inte för utskottet varit ett vägande skäl emot. Jag har tidigare sagt att åtgärderna för att anpassa kostnaderna till energisparsyftet i mycket väsentliga delar beror på frivilliga initiativ. Detta kräver uppenbarligen att forskningens resultat kan komma i praktisk tillämpning så snart som möjligt och vidare att information och rådgivning blir effektiv. Utskottsmajoriteten har enats kring grundförslagen om stöd för en prototypoch demonstrationsverksamhet och en information som också innefattar en uppsökande verksamhet. Jag vill gärna än en gång betona hur viktigt det är att denna del av aktiviteterna fungerar väl. Utskottet har särskilt påverkat informationsansvaret även för sådana myndigheter som bostadsstyrelsen och planverket. Utskottet har också förutsatt att regeringen följer det kommunala arbetet i den här delen så att det kan utvecklas under bästa möjliga förutsättningar. Till detta avsnitt knyter folkpartireservationerna 2, 3 och 5 an. Den första innebär i sak att man argumenterar för att viss ny teknik — värmepumpar, ackumulerande värmesystem och solenergifångare — skall täckas av prototypprogrammet. Såvitt jag förstår har reservanten här förbisett att insatser av ren forskningskaraktär skall betalas av forskningsmedel — detta också om däri ingår prototyper. Insatserna för nya metoder och konstruktioner också på det här området faller därför inom huvudprogrammet energiforskning. Det måste vidare noteras att reservationen innehåller bara ett allmänt uttalande i denna del och att reservanten i fråga om anslag här går på propositionens linje om 6 milj.kr. Reservationen 3 innehåller krav på ett tioårsprogram. Dess huvudpunkt är att alla hus byggda före 1960 inom tio år skall ha nåtts av åtgärder. Sett som uttryck för en eventuell ökad ambition är också ett sådant här uttalande ganska innehållslöst. Takten i åtgärderna avgörs ju av hur stödet är utformat, hur effektivt information ges och — i sista stund — av anslag och ramar. Reservanten från folkpartiet har inte några yrkanden i dessa delar, och utskottet har inte sett någon vinning i att bara använda nya uttryck. Reservationen 5 innehåller — utom andra ord för att beskriva vikten av information — endast ett sakpåstående, nämligen att service och kontroll av värmeanläggningar skall drivas genom skorstensfejarorganisationen. Utskottet tycker inte att riksdagen skall binda sig för detta. Kommunförbundet och planverket har dragit upp riktlinjer för denna verksamhet, och de följer också utvecklingen. Reservanten har ju heller inte någonting emot att byggnadsnämnden är den instans som har yttersta ansvaret. Argumenten för reservationen 4 om högre anslag och ramar kommer herr Åkerfeldt senare att utveckla. I det här sammanhanget skall jag också i korthet beröra forskningsfrågorna. I den del dessa berör konkreta beslut inom civilutskottets beredningsområde har vi kunnat enas. Den enigheten gäller sålunda vad som skall finansieras med byggforskningsmedel. Forskningsprogrammens närmare uppbyggnad och anslaget till energiforskning behandlas i näringsutskottet. I det sammanhanget återfinns också bedömningar beträffande forskning rörande energianvändning för lokalkomfort med en därtill knuten reservation, nr 46, från centern och folkpartiet. Dessa bedömningar hör direkt samman med de finansieringsfrågor som behandlats av civilutskottet. Inom de konsumtionsbegränsande åtgärdernas ram ligger också de föreslagna ändringarna i byggnadsstadgan, ändringar som skall göra det möjligt att få byggnormer som direkt inriktar sig på energibesparing. Utskottet står enigt bakom detta och är också enigt om att normernas utformning kräver ytterligare överväganden, främst inom planverket. Riktningen är given, och utskottet har konstaterat att normerna bör innehålla en betydande skärpning av eljest gällande krav. Också här reserverar sig folkpartiet, reservationen 8, där man bl.a. talar om treglasfönster, bättre isolering och rumstermostater. Det är säkerligen ingen i utskottet som har några erinringar att göra mot detta; det är alldeles förträffliga åtgärder i och för sig. Däremot är det inte klart hur man skall lägga upp normerna och om vi här i kammaren skall binda oss vid detaljkonstruktioner. Jag måste, herr Ullsten, beteckna reservationen närmast som en språklig variant till utskottets skrivning. Herr Ullsten sade också: ”Om vi eventuellt får några nya normer.” Jag tror att jag kan lugna herr Ullsten på den punkten. Dessa normer är under utarbetande och kommer med bestämdhet. Om jag härefter tar upp ändringarna i byggnadslagen kan konstateras att endast moderaterna direkt vänder sig mot propositionens förslag. Detta senare förslag, som i mycket är en uppföljning av centerns partimotion som väcktes i januari, ger en praktiskt hanterbar möjlighet att pröva om en energikrävande industri skall få etableras. Det är ju alldeles uppenbart att vi inte kan sitta och spara hushållsenergi i små poster och samtidigt avsvära oss möjligheten att pröva energikonsumtion i kanske så stora poster att de svarar mot hela utbyggda vattenfall. Jag kan i och för sig förstå moderaternas dilemma här. De talar å ena sidan om att man naturligtvis måste planera, men å andra sidan vill de inte frånta industrin beslutanderätten. Jag förstår att det var detta dilemma som gjorde att herr Wennerfors var tvungen att ta till sådana brösttoner. Jag vet inte riktigt varför han kom in på vårt gamla problem, som vi brukar resonera om, nämligen marksocialiseringen. Inte heller begriper jag varför bonden kom in i sammanhanget när det gäller § 136 a, om det inte möjligen var så att denna bonde skulle sälja sin mark till någon miljöfarlig industri.

Herr talman! Herr Claesons invändningar mot övergång till individuell mätning av eloch varmvattenförbrukningen i flerfamiljshus framfördes med sådan inlevelse att man nästan anade att det fanns djupa ideologiska bevekelsegrunder för motståndet mot det individuella. Några sakliga skäl hade man i varje fall ganska svårt att uppfatta. Det blir inte billigare och det blir ingen energibesparing, menar herr Claeson. Längre än så i argumentation gick han inte. Herr talman! Det är litet svårt att bemöta fru Olsson med samma inlevelse, eftersom hennes anförande var så försynt framfört. Men det finns väl anledning att granska de ganska detaljbetonade synpunkter som fru Olsson framförde mot våra reservationer, även om jag — till följd av att jag inte hunnit vänja mig vid de nya debattreglerna — inte har förberett den repliken. Fru Olsson förbisåg att de reservationer som det gäller uttrycker en annan ambition när det gäller besparingsåtgärder. Vi vill ha normer i byggnadsstadgan som föreskriver sådana installationer i flerfamiljshus och småhus som vi vet är energibesparande. De kommer säkert, säger fru Olsson, som själv sitter med i planverket. Det är bra. Vad vi vill åstadkomma är en påtryckning för att de skall komma litet tidigare. Fru Olsson gillar inte heller att vi vill ha ett tioårsprogram för isolering och andra insatser i befintliga bostäder. Även här kan man säga att våra krav är tecken på en litet högre ambition än den som centerpartiet och andra har velat ge uttryck för. Om riksdagen bestämmer sig för att ett visst mål skall vara nått inom angiven tid tror vi nämligen att det kommer att påverka anslagsgivningen och den lagstiftning som eventuellt behövs för att nå de här olika målen. Det är därför vi vill ha den här hållhaken — någonting att pröva regeringens förslag emot. Man kan säga att också nämnden med fristående experter som vi har krävt är uttryck för en högre ambition: att inte bara säga att vi vill ha mer insyn utan också skapa ett instrument för denna insyn.
Herr talman! Tillkomsten av 136 a § i byggnadslagen år 1972 innebar en ökad maktkoncentration, ökad centralisering, ökad centralstyrning från kanslihuset. Regeringen tog över koncessionsnämndens uppgifter. Det blev också en ökad politisk styrning. Utvidgningen av 136 a § i byggnadslagen — som är aktuell i dag och som innebär att regeringen hädanefter skall pröva industrietablering även med hänsyn till energihushållning — medför en ökad centralisering, centralstyrning till kanslihuset. Enligt vad som anförts i propositionen bör ”en prövning från energihushållningssynpunkt ——-=— inte vara begränsad till valet av plats utan kunna avse tillkomsten över huvud av viss industriell verksamhet”. Det är de sista orden i det här citatet, herr talman, som är så principiellt viktiga. De innebär en ökad centralstyrning, de innebär ökad centralism och de innebär, fru Olsson i Hölö, minskad decentralisering. Jag är förvånad över att centerpartiet, som talar så mycket om decentralisering, är med om en sådan här avsevärt ökad centralisering. Tycker fru Olsson att det är acceptabelt att vi ger kanslihuset en sådan väldig koncentration av makt när det gäller etableringen inom stora delar av industrin? Tycker fru Olsson att det är bra att det blir ett ökat spring i kanslihuset, att man skall uppvakta, ha goda kontakter osv., att det över huvud taget skall bli en politisk styrning? Det är bl.a. detta som vi från moderata samlingspartiet vänder oss mot. Jag har tidigare i talarstolen anfört på vilket sätt detta skulle kunna förändras, i första hand genom utredning och senare i form av mer preciserade kriterier, så att ett företag i förväg skall kunna bedöma sannolikheten för att en industrietablering skall kunna komma till stånd.
Herr talman! Till herr Ullsten vill jag säga att vi visst vill ha normer, det är utskottet helt enigt om, normer som innebär skärpning och som gör att vi verkligen kommer att spara energi. Vad majoriteten vänder sig mot är att vi här i riksdagen beslutar om och uttalar oss för vad de här normerna skall innehålla. Det är, som jag ser det, bara inriktningen vi skall uttala oss om här. Jag tror inte att dessa normer blir klara fortare för att riksdagen skriver detaljer. De nya normerna kommer alldeles säkert fram emot hösten. Sedan ser jag inte heller fördelen av att ha ett tioårsprogram för tillläggsisolering m.m., som det står i reservationen 3. Här är det viktiga att vi för ut informationen och att vi anslår pengar. Det gör inte reservanterna. Men det gör däremot centerpartiet i en annan reservation, som kommer att beröras senare i debatten. Det krävs pengar för att genomföra sådana här program, men folkpartiet har tyvärr inte velat vara med om att föreslå några ytterligare medel för detta viktiga ändamål. När det gäller vem som skall besluta om var industrier skall förläggas liksom om det över huvud taget, som herr Wennerfors säger, skall ges tillstånd till viss industriverksamhet, vill jag säga följande till herr Wennerfors. Det är helt naturligt att det måste prövas om tillstånd över huvud taget skall ges till en industri, som kanske kommer att tära alltför mycket på våra begränsade energitillgångar. Det tycker vi i centerpartiet är helt nödvändigt, vilket vi också givit uttryck för i en partimotion väckt i januari detta år. Men därvid är det naturligtvis angeläget att olika synpunkter kommer fram och att parlamentariker får delta i det arbete som föregår regeringens beslut. Så sker också f. n. i planverket och i naturvårdsverket. Jag utgår även från att industriverket kommer att vara remissinstans för regeringen i vad gäller energiåtgången. Kan vi dessutom finna ytterligare vägar för att möjliggöra insyn, blir ingen gladare för detta än jag. Det måste dock, herr Wennerfors, bli en prövning och också många gånger avslag vid en sådan prövning.
Herr talman! Fru Olsson i Hölö tror inte att vi får normerna snabbare om riksdagen föreskriver hur de skall se ut. Jag lever i den föreställningen att det mesta kan ske snabbare i våra ämbetsverk, om det föreligger klara politiska riktlinjer och, om man så vill, påtryckningar. Det må vara att vi inte skall utforma de tekniska detaljerna, och det har heller ingen krävt. Det skulle behövas en politisk påtryckning på planverket och på andra institutioner som är inblandade i handläggningen av dessa ärenden, så att den teknik som man redan känner till och som man vet kan leda till väsentliga energibesparingar blir installerad, i första hand i de nyuppförda husen, För detta krävs det sådana normer som jag efterlyser. Jag skall dock nöja mig med fru Olssons besked att sådana normer kommer att utfärdas från planverket. Om de föreligger vid nästa motionstillfälle, skall vi avstå från att motionera — men bara om så är fallet. Beträffande det tioårsprogram som fru Olsson fortfarande inte gillar förstår jag inte vad det skulle vara för fel i att på detta viktiga område anta en målsättning för hur långt vi skall ha kommit vid en viss tidpunkt. Vi har haft ett enprocentsmål för u-hjälpen. Det har i hög grad medverkat till att regeringen inte har kunnat springa ifrån sina löften, i varje fall till att den inte gjort det i snabbare takt än vad som skett. Och när den gjort det har det skett med en viss skamsenhet — det skall sägas till dess försvar. Det finns också försvarsramar mot vilka vi kan pröva aktuella budgetförslag från regeringen. Vi tycker att det bör finnas ett sådant mål också på energisparområdet, och det är därför vi har krävt det aktuella tioårsprogrammet. Jag tycker att det är synd att just centerpartiet, som i så hög grad skulle behöva visa upp att det i mycket större utsträckning än alla andra kan anvisa vägar för energisparande, avstår från att stödja detta krav.
Herr talman! Den principiella kärnpunkten ligger ju i var den slutliga prövningen skall företas. Visst är det bra att olika instanser får skriva remissyttrande över ansökningar om industrietableringar av olika slag liksom att det finns parlamentariker med i exempelvis planverket. Men det kvarstår ändå att centralstyrningen, den politiska styrningen från kanslihuset, ökar, och det är det vi vänder oss emot. Vi har också sagt, och det tycker jag skulle kunna accepteras av en anhängare av decentralisering och en aktiv medlem av centerpartiet, att man bör pröva att låta den slutliga prövningen ligga hos koncessionsnämnden för miljöskydd. Så var ju fallet före 1972, vilket principiellt ligger mera i linje med decentraliseringstanken än med den centralistiska inriktning som det beslut vi så småningom i dag skall fatta kommer att medföra.
Herr talman! Till herr Ullsten vill jag säga att utskottets skrivning är en beställning på strängare normer. Det är vi helt på det klara med. Därför kan jag inte se att det skulle leda arbetet fortare fram att göra de preciseringar herr Ullsten vill ha. Tioårsprogrammet skulle gå på frivillig väg. Då bör man komma lika långt med en god information och därtill pengar. Till herr Wennerfors vill jag säga att jag kanske uttryckte mig litet oklart. Jag sade att myndigheterna hade det på remiss. Det är väl riktigare att säga att de har det för utredningar. Dessa utredningar vägs samman av regeringen, och någon måste ändå fatta det politiska beslutet. Det tycker jag regeringen skall göra, oavsett vad vi har för en regering.

Herr talman! Det förslag som nu framläggs för riksdagen om en ny konstruktion för energibeskattningen av elkraften kommer att få mycket genomgripande verkningar på vår energiförsörjning. Denna skatt har hitintills utgått med 10 96 på den debiterade ersättningen för elkraften. Nu föreslås att skatten skall uttagas som en styckeskatt med 2 öre/kWh. Detta torde komma att medföra en fördubbling av den vanliga elskatten på dagtaxan. När det gäller nattaxan kommer det att betyda en mångdubbling. Detta kommer naturligtvis att påverka vår energiförsörjning. Vi har nämligen en mycket stor outnyttjad tillgång till elkraft under natten. Det gäller därför att skapa intresse för att denna krafttillgång samlas upp under nätterna och ackumuleras till användning under dagen. Det krävs mycket måttliga investeringar för att göra sådana anordningar i en villa. Beloppet skall enligt expertisens uppfattning inte röra sig om mera än ca 2000 kr. Enligt uppgift från sakkunnigt håll skulle ett tillgodogörande av överskottet under natten innebära att vi fram till 1985 skulle kunna spara in elkraft motsvarande ett par reaktorer. Skall man använda sig av beskattningsinstrumentet på energiområdet, bör rimligen beskattningen vara så konstruerad att man stimulerar till att energin bättre tillvaratas och icke tvärtom, som nu blir fallet med det förslag som har framlagts. Vi moderater har därför motionerat om att elskatten skall tas ut med 15 96 på det debiterade kraftpriset i stället för den föreslagna styckeskatten. Därigenom skulle det fortfarande vara lönande att använda nattströmmen, vilket skulle innebära avsevärda energibesparingar och minska behovet av ytterligare utbyggnader av nya kraftverk. Detta yrkande har vi fullföljt i reservationen 1 i skatteutskottets betänkande nr 30. När det gäller industrins beskattning kommer de nya beskattningsreglerna att lägga nya bördor på våra produktionskostnader. Vårt förslag om procentuell beskattning med 15 96 på kraftpriset kommer därför att bättre tillgodose vår konkurrensförmåga. Detta är angeläget inte minst med tanke på vår valutabalans. Det gäller såväl för vår exportindustri som för den utlandskonkurrerande hemmamarknadsindustrin. De företag som måste använda mycken s.k. processkraft kommer särskilt att missgynnas. Vi har i dag hört att det inte är så stora möjligheter till besparingar inom själva produktionen. Nej, naturligtvis inte. Skall en maskin hållas i gång —- och det vill vi alla — så drar den en viss kraft. Besparingsmöjligheterna ligger ju, som det sagts, främst på värmeområdet. Trots att vårt system blir rättvisare och lindrigare anser vi att man inte kan godkänna regeringsförslagets begränsning till 3 26 av tillverkningsvärdet. Det är därför som vi har föreslagit en begränsning till 2 96 av tillverkningsvärdet. Särskilt allvarlig blir den nya skattehöjningen för den manuellt arbetande glasindustrin. Enligt de beräkningar som gjorts inom branschen kommer skattehöjningen att bli omkring 1,6-2,0 milj.kr. Med hänsyn till att detta är en industri som arbetar under mycket hårt konkurrenstryck från utlandet och med hänsyn till de stora manuella arbetskostnaderna är det verkligen oförsvarligt att nu lägga en så hård börda på denna del av vårt näringsliv. Det kommer att drabba många medelstora — och kanske i vissa fall också små — familjeföretag som redan nu på grund av det hårda skattetrycket på olika områden arbetar under mycket besvärliga förhållanden. På många platser utgör också dessa industrier den enda utkomstmöjligheten för människorna, varför varje sådan nedläggelse kommer att allvarligt rubba många människors utkomstmöjligheter. Detta är verkligen en politik som innebär att man genom sina egna inhemska åtgärder skapar arbetslöshet och tragedier helt i onödan. Vårt krav på den lägre procentuella beskattningen är därför det enda möjliga. Herr talman! Jag tycker det är beklagligt att man måste säga att vi här återigen har ett typexempel på hur allvarligt det är när politiska partier helt hastigt gör sina överenskommelser utan att närmare granska verkningarna av dem. Detta är ju ett resultat av den s.k. Haga II-uppgörelsen. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de tvenne reservationer som har fogats till skatteutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Regeringen lade i propositionen 92 fram förslag om vissa höjningar av skatterna på energi. Skatteutskottet beslöt att dessa frågor skulle behandlas i samband med propositionen 30 angående energihushållning m.m. Förslaget innebär att den nuvarande elskatten med 10 96 på kraftpriset ersätts med en specifik skatt om 2 öre per kWh, att skatten på bensin och gasol höjs med 7 öre per liter och att nuvarande skattesatser om 16 kr. per m” för tjock eldningsolja och 25 kr. per m? för tunn sådan ersätts med en enhetlig skatt om 40 kr. per m”. Vidare höjs beredskapsavgifterna med 3 öre per liter för bensin och med 2 kr. per nm för olja, och giltighetstiden för dessa bestämmelser förlängs två år. Det kan förtjäna erinras om att centerpartiet i höstas i samband med de beslut som riksdagen fattade i anledning av den första Hagaöverenskommelsen föreslog en omläggning av beskattningen på energi. Den nuvarande konstruktionen av elbeskattningen gynnar i hög grad de stora förbrukarna som kunnat få till stånd mycket låga priser per KWh. Omläggningen till en styckeskatt drabbar i relativt liten grad småförbrukare och hushåll men desto mer de energislukande processindustrierna. I ett läge där man måste tillgripa allsidiga åtgärder för att hushålla med energin är omläggningen nödvändig. Den stimulerar till energibesparande åtgärder på områden där man kan förvänta stora möjligheter till en bättre hushållning. En beskattning enligt de linjer som nu prövas kommer givetvis att innebära kraftiga kostnadsökningar för mycket energikrävande verksamhet, vilket också leder till prishöjningar. Detta kommer att påverka konsumenternas val och prioriteringar av varor i riktning mot att föredra varor som kräver lägre energikostnad i framställningen. Åtgärden får också ses som ett steg på vägen mot en beskattning efter bärkraft — ett förslag som centern ju drivit — eftersom de stora energiförbrukarna tillhör en företagssektor som är en av de lönsammare. Under den allmänna motionstiden i januari hemställde centern i en partimotion, nr 687, att regeringen skulle verkställa en översyn av energibeskattningen. Motiveringen för förslaget återfinns i motionen 905 och är bl.a. att energibeskattningen bör stimulera industri och övriga förbrukare att utnyttja en energibesparande teknik. De som hushållar med energin och finner nya energibesparande metoder bör stimuleras genom lägre skattepålagor. En kommande utredning bör alltså enligt centerns mening pröva möjligheterna till en omfördelning av skatterna på företagen från skatter på användningen av arbetskraft i form av arbetsgivaravgift till ökad beskattning av bl.a. energi. Beskattningen måste också ta hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna. Det kan innebära en relativt högre beskattning på toppbelastning av elnätet och uttag av elström, t.ex. för uppvärmning, elström som i sin tur producerats i oljekraftverk med låg verkningsgrad. I propositionen 30 aviseras nu en utredning för att se över energibeskattningen och det långsiktiga utnyttjandet av denna i energipolitiskt syfte. Det får ses som ett tillgodoseende av de förslag som framlagts i centermotionen, och vi hälsar givetvis detta med tillfredsställelse. Det hade varit naturligt och önskvärt att de motioner som tagit upp kravet på utredning och diskuterat energibeskattningens inriktning på längre sikt överlämnats till den kommande utredningen. Utskottet menar att detta är en överloppsgärning, eftersom det normalt åligger en utredning att noga följa debatten och inte minst meningsyttringarna i riksdagen i de frågor utredningen behandlar. Om riksdagen beslutar överlämna vissa motioner till en arbetande utredning innebär dock detta en markering av att man fäster särskilt stor betydelse vid motionernas innehåll. Det bör också föranleda att utredningen i sina betänkanden särskilt behandlar de överlämnade motionerna med aveller tillstyrkan av där lämnade förslag. Detta anser vi hade varit befogat i det här fallet. Vi har dock inte från centern och folkpartiet anmält reservation mot utskottets skrivning utan markerat vår uppfattning i ett särskilt yttrande. I samband med förslaget om oljelagringsavgifterna aviserar finansministern ett förslag om att prissättningen på bensin och olja skall utjämnas mellan olika delar av landet. Denna fråga har länge varit föremål för motioner i riksdagen, särskilt från representanter för de norra delarna av landet, där man känt de högre bensinoch oljepriserna särskilt hårt. Avsikten är nu att införa ett clearingsystem som ger oljebolagen ersättning för distributionskostnaderna när det gäller de längre bort belägna landsdelarna. I en motion med herr Åsling som första namn och där jag står bland de övriga undertecknarna har vi redovisat hur denna fråga aktualiserats av centern under mer än 15 år. Det har varit i hög grad otillfredsställande att de som bor i inlandet eller i de norra delarna av Sverige haft ett åtskilligt högre bensinoch oljepris samtidigt som de har haft längre avstånd och kallare klimat med högre förbrukning som följd. Vi noterar därför med stor tillfredsställelse att en utjämning nu kommer till stånd. Enligt propositionen 92 skall utjämningen träda i kraft från den 1 januari 1976. I motionen har vi uttalat önskemål om att man borde söka få till stånd den aviserade utjämningen tidigare, helst från den 1 juli i år. Utskottet har emellertid funnit att de nödvändiga utredningarna inte blir färdiga förrän i juni och att det kommer att krävas lagstiftningsåtgärder för genomförandet. På grund härav kan tyvärr inte motionens önskemål tillgodoses. Vi förutsätter dock att några förseningar ej skall uppstå utan att utjämningen blir verkställd vid detta års utgång. När jag nu har ordet vill jag med ett par ord beröra några motioner i energifrågorna som jag väckt och som behandlas i näringsutskottets resp. civilutskottets betänkande. Jag har således föreslagit att frågan om utvinning av metanol ur avfall och andra inhemska råvaror skall utredas liksom frågan om att använda metanol som tillsats i bilbränsle och för uppvärmning m.m. Sådana försök gjordes under kriget på 1940-talet med gott resultat. Det är anmärkningsvärt att dessa försök inte fortsatts åtminstone i beredskapssyfte. Motionen avlämnades i januari. I propositionen 30 föreslås nu att en utredning om utvinning av metanol skall göras, och det föreslås särskilda medel för försöksverksamhet. Jag är alltså nöjd med behandlingen av den motionen. Detsamma kan jag säga om behandlingen av en annan motion om stöd till iståndsättning och modernisering av mindre s.k. bygdekraftverk. I propositionen uttalar industriministern att det är av intresse att utveckla mindre kraftverk för utnyttjande av energitillgångarna i små vattendrag. Det kan gälla platser där det tidigare har funnits kraftverk, kvarnar, sågverk etc. Industriministern förklarar att han senare skall återkomma beträffande stödåtgärder i dylika fall. Såväl vid årets början som i samband med propositionen 30 har väckts motioner rörande vattenkraftsutbyggnaden i Ljusnans dalgång, där jag står bland motionärerna. Bakgrunden till de motionerna är den starka opinion mot utbyggnad av Mellanljusnan och Härjedalsljusnan som har förefunnits under alla de år frågan har varit aktuell. De höga bevarandevärden som det här är fråga om har verifierats i många utredningar, bl.a. av den s.k. Sehlstedtska utredningen som hade i uppdrag att pröva dessa frågor och som refereras i propositionen. En av anledningarna till motståndet mot utbyggnad är att det är så få outbyggda älvar eller älvdelar kvar och att det är oförsvarligt att totalt bygga ut varje orörd älv eller älvdel. I motionerna har vi pekat på att man nu i stället bör öka möjligheterna att ge en större allmänhet tillfälle att ta del av de naturvärden det här är fråga om samt stimulera studier och rekreation i dessa områden och därmed också öka sysselsättningen i serviceoch turistnäringarna i de orter som berörs. Motionsyrkandena kan på kort sikt betraktas som tillgodosedda såväl i utskottets skrivning som i den reservation som socialdemokraterna i utskottet har avlämnat i det avsnitt där motionerna behandlas. De älvsträckor det här är fråga om kommer att undantas från prövning enligt vattenlagens bestämmelser, vilket torde innebära att riksdagen får tillfälle att ta ställning till eventuella utbyggnadsplaner längre fram. Utskottet har undantagit flera andra vattendrag från vattenlagens prövning än som har föreslagits av regeringen. Detta överensstämmer med syftet i våra motioner. Likaså har utskottet uttalat att riksdagen, så snart som utredningsarbetet för det norra området är klart, bör få en redovisning av riktlinjer för vattenkraftsutbyggnader som kan komma i fråga fram till år 1985. Man bör alltså inte vänta till 1978, som har förutsatts i propositionen vara nästa stora tillfälle att ta upp behandlingen av energihushållningen på längre sikt.

Detta yrkande har inte tagits upp av utskottet, men vi förutsätter att utredningskraven ändå genomförs i den omfattning vi uttalat innan man går vidare med dessa projekt. Herr talman! Jag vill till sist i fråga om den allmänna inriktningen av energipolitiken uttala min anslutning till de synpunkter som här tidigare har framförts av herrar Fälldin och Sjönell samt fru Olsson i Hölö, och jag yrkar bifall till de reservationer som herr Sjönell och fru Olsson här har räknat upp.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga det, men jag tror att herr Olsson i Järvsö har missförstått verkningarna av energiskattehöjningarna när det gäller industrin. Då man säger att beskattningen kommer att träffa företag med god bärkraft tror jag detta är helt felaktigt. Jag nämnde speciellt en industrigren, glasindustrin, som kommer att drabbas mycket hårt, och jag skulle kunna räkna upp många fler. Jag kan som exempel ta cementindustrin. En höjning av energiskatten kommer där att få omedelbara verkningar på produktionskostnaderna när det gäller byggnader. Jag skulle som sagt kunna räkna upp många andra sådana näringsgrenar, men jag skall inte förlänga debatten med att göra det. Jag tror emellertid att det är ytterligt allvarligt att man på detta sätt kraftigt höjer kostnaderna för dessa branscher. För vissa industrier kommer den nya energiskatten att betyda en 30 gånger så hög skatt som tidigare. Det är klart att det inte kan ske omärkligt, utan det kommer att få följdverkningar bl.a. i form av företagsnedläggelser. Det finns också risk för att en hel del av de produkter det gäller kommer att importeras från utlandet i stället för att produceras här i landet. Därför kan man förvänta ytterligt allvarliga verkningar av den skatteförändring som nu föreslås utan att förslaget föregåtts av någon ordentlig prövning av verkningarna.
Herr talman! Jag kan inte lämna någon specifikation på vilka företag i de här branscherna som är lönsamma. Men om vi skulle gå igenom dem tror jag vi skulle finna att flertalet av de stora företag som använder mycket energi vid framställningen av sina produkter också är mer lönsamma företag än flertalet mindre och medelstora företag som arbetar med en större personalintensitet. När det gäller konkurrensen med utlandet får vi komma ihåg att utvecklingen i utlandet går i samma riktning som här. Även där kommer man att få brist på energi, och energin kommer att bli dyrare. Följaktligen tror jag att vi kommer att hålla jämna steg med företagen i utlandet i detta avseende. Läget är helt enkelt sådant att vi måste vidta sådana här åtgärder om vi skall kunna styra utvecklingen i riktning mot en mer energibesparande produktion.
Herr talman! När vi talar om lönsamheten får vi komma ihåg att vi föregående år hade en tillfällig, speciellt god konjunktur. F. ö. tror jag vi skall vara försiktiga med att påstå att det går att spara energi inom processindustrin. Det finns inte så stora möjligheter till det. Det har nämnts flera gånger från talarstolen i dag att det är ytterligt svårt att göra besparingar i själva industriprocessen. Om vi skall ha den i gång, måste det dra en viss energi. I stället måste besparingarna göras på helt andra områden. Det är t.ex. när det gäller uppvärmning och liknande som det är möjligt att spara energi. I själva industriprocessen kommer det att bli ytterligt svårt.
Herr talman! Riksdagsledamöterna hade för någon tid sedan tillfälle att besöka några industrier, och jag besökte då Iggesunds bruk i Hälsingland. Där förklarade man att man på grund av de låga energipriserna egentligen har försum mat att sätta in krafter på att utnyttja energin effektivt. Man hade dock intresse av att utveckla t.ex. mottryckskraft och energivänligare metoder, bara man så att säga fick bättre lönsamhet. Tidigare i dag nämndes det i debatten att massafabriken i Vallvik ökat sin produktion betydligt och samtidigt sparat på energin. Ett annat exempel är Skutskärsverken, som ligger i norra Uppland. Där ökar man nu produktionen från jag tror 400 000 till 600 000 ton massa per år utan att öka energikonsumtionen.

Herr talman! När det gäller energiskatten har folkpartiet tidigt krävt en annan avvägning av beskattningen av de olika produktionsfaktorerna, så att vi får en övergång från löneskatt — alltså beskattning av arbetskraft = till beskattning av energi. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att det nu kommer till stånd en utredning om ett mer långsiktigt utnyttjande av energibeskattningen i energipolitiskt syfte. Vi fick gehör för sådana tankar redan vid överenskommelsen med socialdemokraterna i maj 1974, den s.k. Haga I-överenskommelsen. Vi hade önskat att motionerna 2009 och 2032, som behandlas i skatteutskottets föreliggande betänkande, skulle överlämnas till utredningen, men vi har inte velat reservera oss för detta lilla krav. Vi är alltså nöjda med utskottets betänkande, och jag ber att få yrka bifall till detsamma. Jag hade egentligen, herr talman, begärt ordet för att återgå till den huvudfråga som vi behandlar här i dag. Under de senaste åren har det blivit uppenbart att energihushållning för framtiden blir en av de stora samhällsfrågorna. Vi står i dag utan tvivel vid en vändpunkt, inte bara när det gäller den tekniska inriktningen utan även ur den synpunkten att vi måste räkna med att minska vår förbrukningsandel av nuvarande, ändliga energitillgångar i världen till förmån för både utvecklingsländerna och kommande generationer av mänskligheten. Tillfället synes därför lämpligt att Sveriges riksdag gör ett principiellt uttalande om den framtida inriktningen av vår energipolitik. I motionen 2009 finns förslag till ett sådant uttalande. Näringsutskottet anser att riksdagen inte har anledning att göra ett sådant uttalande om inriktningen för ”en tid som ligger bortom den nu aktuella planeringsperioden”. Resonemanget synes en aning kortsynt då energihushållningen tveklöst kommer att vara en fråga av större betydelse efter 1985 än fram till detta år, vilken tioårsperiod är ramen för propositionens kortsiktiga inriktning. Näringsutskottets skäl att inte förorda ett principuttalande är vidare att de tankegångar, som motionen ger uttryck för, utgör ”en vida spridd uppfattning” som t.o.m. kan ”sägas vara allmänt omfattad”. Näringsutskottet instämmer således indirekt i motionens förslag till uttalande bl.a. genom de citerade kommentarerna men avstyrker av oförklarlig anledning ett positivt uttalande. För att göra näringsutskottets och därmed kammarens principiella inställning klarare för framtidens protokollsläsare tillåter jag mig att till protokollet inläsa det positiva uttalande om energipolitikens inriktning på lång sikt, som föreslås i motionen 2009. Där står: Dagens industriella samhälle tar i ökande utsträckning i anspråk jordens ändliga energikällor, vilket innebär att nuvarande generationer försämrar livsbetingelserna för mänskligheten i framtiden. Atomklyvning liksom förbränning av olja och kol, med farligt avfall som följd, utgör en icke försvarlig teknologi, som bör få tillämpas endast under en kort utvecklingsfas i mänsklighetens historia. Världens energiförsörjning måste på lång sikt inriktas på att utnyttja oändligt flödande energikällor, som inte vållar skador för miljö och människor. Sverige bör bli vägledande i en sådan global strävan!” Det torde inte vara helt utan betydelse — vare sig nationellt eller internationellt — att Sveriges riksdag i dagens ”vändpunktssituation” gör ett principiellt uttalande om energipolitikens inriktning på lång sikt. Det förvånar mig att socialdemokraternas och moderaternas representanter i kammaren kan vara så säkra på att de i dag röstar rätt, när de stödjer ökad utbyggnad av kärnkraften. Tveksamheten inför kärnkraftsutbyggnaden har starkt ökat på senare tid inom ansvariga kretsar över hela världen. Låt mig få ge några exempel. Enligt tidningen Le Monde i februari har 400 franska forskare, ingenjörer och tekniker sänt ut en appell till befolkningen att säga nej till atomkraften så länge den inte får full klarhet om risker och konsekvenser. Redan i höstas varnade ett flertal kärnfysiker i Finland för atomkraften. I april gjorde 31 atomfysiker i Norge likadant. I Österrike beslutade regeringen i slutet av mars att t. v. lägga det andra planerade kärnkraftverket på is, trots att förarbetena redan hunnit långt. Japan har beslutat att nästan halvera sitt kärnkraftsprogram. Enligt Carl Thams rapport från USA i mars heter det att ”inte mindre än 60 96 av den planerade kärnkraftsutbyggnaden uppskjutits eller helt skrinlagts av kraftbolagen”. I Australien slutligen är fackföreningsrörelsen — särskilt det stora metallarbetarförbundet - emot all uranbrytning och alla kärnkraftverk i landet. Till det nämnda kommer så att rådslagen inom det socialdemokratiska partiet, folkpartiet, centern och vpk visar att inte i något fall mer än 18 96 av deltagarna stött utbyggnaden. Resten vill inte ha kärnkraft eller endast ha den i sista hand. Och ändå föreslår socialdemokrater och moderater ökad utbyggnad! Statsrådet Johanssons anförande gjorde på mig ett direkt beklämmande intryck. Hade jag inte vetat vem det var som talade, hade jag trott att det var en verkställande direktör i ett kraftleverantörsbolag. BI. a. noterade jag, att han sade ungefär så att den fråga det här rör sig om är en teknisk fråga och att göra den politisk-moralisk är en orimlighet. Men politisk-moralisk är just vad den är! ”Det gäller nu ett politiskt val inte ett vetenskapligt”, har chefen för det franska atomfysiklaboratoriet sagt tidigare i vår, och han förde fram tanken på en folkomröstning. Statsrådet Johansson har tydligen inte alls insett detta! Dessutom framförde herr Johansson några direkt missvisande uppgifter när det gällde vindkraft. Herr Johansson tror tydligen att ett vindkraftstorn har ungefär samma verkningsgrad som en öländsk väderkvarn. Att ett statsråd i riksdagen påstår att västkusten från Strömstad till Trelleborg skulle behöva fyllas med vindkraftstorn är närmast en oförskämdhet mot lyssnarna. Styrelsen för teknisk utveckling har i en utförlig förstudie visat att en mycket utvecklad variant av vindkraftstorn går att få fram och att sådana kan placeras ute till havs utom synhåll från kusten om man så vill. Vidare kan de placeras på höga sträckningar av befintliga kraftledningsgator. Vindkraftstorn är mycket mindre miljöstörande än kärn kraftsanläggningar och är föga mera störande än våra moderna vattentorn eller t.ex. Uppsala domkyrkas torn. Enligt styrelsen för teknisk utveckling skulle en utveckling av vindkraften kunna ge upp till 23 TWh redan 1990, dvs. motsvarande 30 4 av elenergiförbrukningen 1973! Vindkraft är ett viktigt komplement och skall inte förlöjligas på det sätt som herr Johansson gjorde. Personligen känner jag i dag något av vanmakt inför det beslut som kammarens majoritet ser ut att fatta. En av Sveriges mest kända vetenskapsmän, professor Hannes Alfvén, har riktat en vädjan till oss riksdagsmän, och jag skall tillåta mig att läsa upp hans vädjan. Som rubrik har Hannes Alfvén satt: ”Nej till atomenergin!” Uppropet lyder: ”För tio år sedan var det en nästan allmänt accepterad uppfattning att atomenergi utgjorde en lovande lösning av energiproblemet. Den fortsatta vetenskapliga och tekniska utvecklingen har visat att denna uppfattning icke längre är hållbar. Atomenergin ter sig nu som en redan föråldrad energikälla. En av invändningarna mot atomenergin är att den nödvändigtvis är förbunden med en enorm produktion av plutonium och andra radioaktiva gifter. Det är långtifrån säkert att det är möjligt att skydda nuvarande och kommande generationer för dessa. Atomenergin är icke nödvändig, då energiproblemet kan lösas på flera andra sätt. Även atomenergins påstådda prisbillighet ifrågasätts alltmera. Men den allvarligaste invändningen är att atomenergin och atombomberna är oupplösligt förenade. Varje ställningstagande till atomenergin innebär därmed ett ställningstagande till atombomberna. Den största fara som hotar oss alla härrör från den fortsatta ökningen av atombomberna i världen och deras spridning till allt fler nationer och grupper. Härigenom hotas vår kultur, ja kanske t.o.m. mänsklighetens överlevnad. Den viktigaste frågan inom den internationella politiken är hur vi skall kunna befria oss från det mänsklighetens gissel som komplexet atombomber-atomenergi utgör. Den viktigaste frågan inom svensk politik är därför hur vi skall kunna bromsa och stoppa utbyggnaden av atomenergin. Ett svenskt ställningstagande mot atomenergi kommer att påverka den internationella utvecklingen. Det kommande riksdagsbeslutet är därför ödesdigert. Jag vädjar till alla riksdagsmän att besinna sitt ansvar inför nuvarande och kommande generationer.” Så långt Hannes Alfvén, och jag instämmer med honom. Ärade kollegor — tyvärr är inte så många närvarande! Tänk er för innan ni röstar för ökad kärnkraftsutbyggnad! Herr talman! Jag kommer vid omröstningen att stödja de reservationer, huvudsakligen från centerpartiet, i vilka yrkas bifall till min motion nr 2009.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att svara på ett par frågor som herr Helén ställde under debatten. För att inte bryta in i den debattordning som förevar här på eftermiddagen har jag bett herr talmannen att få komma in nu. Det gäller först frågan om Stålverk 80 och möjligheterna till energibesparing. Det har väckts en motion i den frågan från folkpartiet och herr Helén hade dessförinnan skrivit ett brev till mig som jag inte har besvarat. Jag hade text till ett svar men ansåg att jag skulle kunna ta upp detta i samband med debatten här och kanske ge ett något utförligare besked. Det är riktigt att utbyggnaden av Stålverk 80 kommer att ske med all rimlig hänsyn till möjligheten att hålla energiförbrukningen nere. Jag skall ge några exempel på detta. Råjärnet transporteras flytande till syrgasstålverket. Ugnarnas storlek kommer här att ge en gynnsam energibalans. Man kommer att försöka utnyttja avgasvärmet för produktion av ånga och samla upp den brännbara gasen för annan värmeoch kraftproduktion. Övergången från götvalsning till stränggjutning innebär att en övervärmningsomgång faller bort. Vid stränggjutning förbrukas dessutom långt mindre elektrisk energi än vid götvalsning. Som bränsle i sinterverket används koksstybb som faller vid koksverket. Från sinterverket kan också betydande mängder värme återvinnas för uppvärmning av lokaler och bandgångar. Även i övrigt kommer förutsättningarna att ta hand om processvärmet — t.ex. värmet i kylvatten —- att noggrant utredas. Vidare är möjligheterna att ta till vara koksgas och masugnsgas av mycket stor ekonomisk betydelse för NJA. Verket syftar i första hand till att ersätta all förbrukning av olja med gas. Även sedan dessa möj ligheter blivit utnyttjade kommer betydande mängder gas att stå till förfogande. Avsikten är att använda återstoden för produktion av elektrisk energi och fjärrvärme. Ett avtal om leveranser av gas till Luleå kommun som bränsle i en hetvattencentral föreligger. Centralen skall tas i drift i slutet av nästa år. NJA förhandlar också med vattenfallsverket om gasleveranser till ett framtida kraftvärmeverk. Herr talman! En hel del har alltså åtgärdats i den riktning som herr Helén har uttalat sig om i sitt brev liksom man gjort i den föreliggande motionen. En annan fråga som herr Helén ställde till mig var om Vattenfall hade fått direktiv från regeringen beträffande utsändning av en bok, skriven av professor Gerholm. Naturligtvis inte, skulle jag vilja svara. Men vi har heller inte utfärdat något förbud mot att Vattenfall deltar i den offentliga upplysningen. Vattenfall har en egen informationsavdelning, och det är denna som enligt de upplysningar jag inhämtat har inköpt 50 000 exemplar av Gerholms broschyr ”Varför kärnkraft?”. Drygt 30 000 exemplar har distribuerats i tjänstekuvert till: 2. Externa läsare av Vi i Vattenfall, ca 4 750. Vi i Vattenfall är en tidskrift som Vattenfalls informationsavdelning ger ut tio gånger per år. Det är i och för sig inte så märkvärdigt att grupperna 1 och 2, egen personal, pensionärer och läsare av Vi i Vattenfall har fått denna skrift. De får, som jag sade, regelbundet personaltidningen, de får vidare verkets årsredovisning och ibland även annan trycksak från Vattenfall. Den tredje gruppen är grannar i Ringhals och Forsmark. Hos Vattenfall har man ansett sig ha skyldighet att någon gång förse dem med tryckt material i anknytning till den verksamhet som förekommer på platsen. Sedan återstår 19 000 exemplar i Vattenfalls ägo. Dessa skall komma till användning genom utdelning till nyanställda, besökande, studiegrupper i Ringhals och Forsmark samt vid arrangemang, föredrag, debatter och utställningar, anordnade inom verket och för dess egen personal, för inbjudna och runt om i verket. Vad som dessutom har förekommit är att ett reklamblad har distribueratsi tjänstekuvert. Det har visat sig att i ca 7 000 kuvert av de drygt 30 000 har ett reklamblad om broschyrens vidare försäljning lagts in. Vi har kunnat konstatera att detta reklamblad i stor utsträckning hamnat i kuvert till egen personal, skriver Vattenfall. Illäggningen berodde på ett missförstånd hos förlaget, och man var på Vattenfall ovetande om detta ända tills distributionen var genomförd. Hade man tidigare haft kännedom om det, skulle man naturligtvis ha hindrat iläggningen. Jag har därmed svarat på den andra fråga som herr Helén tagit upp och ställt till mig. Jag har svarat direkt på frågan i den första delen. Självfallet har inga direktiv utgått från regeringen — vi har ju inte någon sådan centralstyrning. I den andra delen har jag angett Vattenfalls förklaring till utsändandet av skriften. Låt mig som en tredje punkt här säga till herr Helén att jag beträffande det energiforskningscentrum vid KTH — kungl. tekniska högskolan — som nu har tillkommit och som herr Helén är mycket glad över, gärna vill meddela honom, ifall han inte känner till det, att regeringen medverkade med ett anslag av 200 000 kr. till förprojekteringen av energiforskningscentrum. Vi har alltså hyst ett stort intresse för det, och vi är glada över tillkomsten av detta energiforskningscentrum.

Herr talman! Jag får väl tacka för svaret, fastän det här inte var någon interpellationsdebatt! På en punkt tror jag att jag blev bönhörd nästan över hövan. Jag talade faktiskt inte om det i och för sig värdefulla arbete som skall göras vid kungl. tekniska högskolan, utan jag talade om Vetenskapsakademiens initiativ till ett fristående energiforskningsinstitut i Frescati. Det kommer att helt bekostas av icke-statliga medel.

Beträffande den lilla skriften som Vattenfall hade distribuerat var det ju litet av en lidandes historia. Jag tror att man skulle stå sig bättre när man råkar ut för sådana missöden, om man hade varit generös i andra sammanhang när det gällt att ta fram kvalificerade och värdefulla skrifter, som har en annan och mot den officiella politiken kritisk utgångspunkt. Då skulle i den allmänna debatten folk inte fästa sig så mycket vid administrativa misstag som kan komma att begås, och då skulle dessa misstag inte heller tolkas som ett ganska ensidigt och avsiktligt gynnande av den ena sidan i kärnkraftsdebatten. Men det viktigaste för mig här är naturligtvis svaret angående Stålverk 80 och tillvaratagandet av spillvärmet, och då är det viktigaste för mig inte om jag får det svaret i ett brev eller här i kammaren, utan vad regeringen gör. Jag upplever att regeringen nu med en viss energi har försökt att på ett tidigt stadium i planerna, projekteringen och förarbetena till Stålverk 80 utnyttja möjligheterna för bostadsuppvärmning och annat med spillvärme. Detta är väsentligt, därför att runt om i landet skapas nu nya bostadsområden nära industrianläggningar. Industriministern har själv understrukit att ca 90 926 av de planerade enfamiljshusen skall uppvärmas med el. Då blir det så betydelsefullt att regeringen, Vattenfall och andra statliga verk intensivt arbetar på att pressa ned elberoendet genom användande av spillvärme och mottryckskraft. Detta är alltså en stor och viktig opinionsbildande uppgift som vi bara tillsammans kan lösa.
Herr talman! Jag är glad över att under det brev som nu inte skickats men som ändå kunde ha sänts hade kunnat stå: Med vänlig hälsning.

Herr talman! De skattepolitiska frågorna i det energipolitiska problemkomplexet kan synas vara av mindre betydelse med hänsyn till energipolitikens långsiktiga verkningar. Likväl uttrycker de inriktningen i fråga om vem som skall betala kostnaderna. Det är framför allt två frågor, som vi från vänsterpartiet kommunisterna har tagit upp i detta sammanhang, nämligen de föreslagna skattehöjningarna på bensin och olja samt de föreslagna möjligheterna till nedsättning av energiskatten för företag. Vi har i motionen 2109 framfört kritik mot de höjningar av indirekta skatter som förordades i den överenskommelse om skattepolitiken som träffades mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet. Dessa skattefrågor har behandlats i annat sammanhang, och i dag återstår frågan om skattehöjningen på bensin och olja. Vi har accepterat den föreslagna höjningen av beredskapsavgiften för oljeprodukter, som är avsedd att täcka kostnaderna för lagringsprogrammet. Däremot ställer vi oss kritiska till de föreslagna höjningarna av skatten på bensin och olja. Effekten av sådana höjningar blir höjda bostadskostnader, dyrare arbetsresor och frakter. Erfarenheterna visar att detta drabbar stora grupper med begränsad ekonomisk bärkraft. Om det blir dyrare att bo och att åka till och från jobbet och om priserna stiger på grund av ökade fraktkostnader, så blir detta mest kännbart för dem som har de lägsta inkomsterna. Mot denna bakgrund är det särskilt anmärkningsvärt med den generositet som visas företagen. Dels föreslås en generell regel för nedsättning av energiskatten för företag, dels föreslås möjligheter för regeringen att medge ytterligare nedsättning för visst företag. Vänsterpartiet kommunisterna har även tidigare vänt sig mot att företagen beviljas sådana lättnader i energibeskattningen. Skälen att godta en sådan ordning är nu ännu mindre. Vi har i vår motion sagt att vi är beredda att finansiera kostnaderna för det energipolitiska programmet men också påpekat att en omläggning av energiskatten på elkraft inte får innebära en betydande merbelastning på hushållen. Den kanske allvarligaste anmärkningen mot förslaget till nedsättningsregler i fråga om energiskatten för företag är att detta sker samtidigt som energiskatten anges vara ett medel för att främja energisnåla produktionsprocesser. En generell regel om nedsättning av skatten, om den överstiger viss procentsats av produkternas försäljningsvärde, och dessutom rätt för regeringen att medge ytterligare nedsättning för visst företag strider mot tanken att genom energiskatten främja övergång till energisnåla produktionsprocesser. Det är tydligen så att den allmänna linjen om olika former av subventioner till företagen återigen varit riktningsgivande. De som talar om energibesparing och som därvid tillmäter skatterna stor betydelse har inte förmått komma loss från sin linje om subventioner till företagen. För detta är regeringen och de borgerliga partierna gemensamt ansvariga. Helt logiskt har också moderaterna önskat gå ännu längre i lättnader för företagen och reserverat sig i skatteutskottet för en sådan linje. Skatteutskottet avstyrker vpk-yrkandena med motiveringarna dels att avslag på höjningen av energiskatten på olja och bensin skulle medföra inkomstbortfall jämfört med propositionens förslag, dels att de i propositionen föreslagna nedsättningsreglerna för industrin innebär en rimlig avvägning av skattebelastningen. Det är möjligt att utskottet finner det rimligt med ökad belastning på vanliga inkomsttagares levnadsomkostnader samtidigt med särskilda regler för lättnader för företagen. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte finna detta rimligt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 2109, punkterna 4 och 5, som berör skattesatserna för energiskatt på bensin och olja samt reduceringsreglerna för industrin.

Herr talman! Vid behandlingen av propositionen 92 rörande den stora skatteomläggningen enades utskottet om att uppskjuta den del av propositionen som berörde energiskatten så att den delen kunde behandlas i samband med övriga energifrågor, vilket alltså sker i dag. I princip har dock skatteutskottet för sin del redan tagit ställning och godkänt de skattehöjningar som i propositionen 92 föreslagits på energin därför att dessa skatter var behövliga för att totalfinansiera den skatteomläggning som riksdagen för någon månad sedan beslutade om. Det är bl.a. mot den bakgrunden som skatteutskottet nu inte tar upp något större resonemang om moderaternas motion, i vilken krävs att den planerade skattehöjningen skall inskränkas till att den utgående procentsatsen höjs från 10 till 15 96. Moderatmotionens förslag liksom förslaget om en annan begränsningsregel för industrin skulle innebära ett stort skattebortfall jämfört med propositionens förslag, och detta skulle skapa ännu ett hål i statens budget som måste täckas med lån. Samma sak kan sägas beträffande motionen från vänsterpartiet kommunisterna, i vilken yrkas avslag på skattehöjningarna för olja och bensin. Då riksdagen redan avvisat vpk:s förslag om alternativa inkomstkällor, skulle ett bifall till motionen få samma konsekvenser som förslaget från moderata samlingspartiet, och det lilla som skulle komma in genom att man inte vill ha några begränsningsregler nu skulle inte förslå långt i det hål som uppstår. Från skatteutskottets synpunkt har alltså frågan om statens inkomster tillmätts stor betydelse, men det skall samtidigt understrykas att den fördyring av energin som sker genom skattehöjningarna också har ansetts vara ett incitament för besparingar på området. Utskottet vill inte göra gällande att den utformning som energibeskattningen får om propositionens och utskottets förslag genomförs är den absolut riktiga. Jag tror knappast att reservanterna heller vill svära på att deras förslag är det absolut riktiga. Då departementschefen nu har aviserat en utredning — han föreslår att den skall tillsättas för att utreda bl.a. hur olika skatter på energin skall utformas för att få den styrande effekt som eftersträvas — anser utskottsmajoriteten att man för dagen mycket väl kan acceptera det förslag som föreligger i propositionen. Utskottet har den bestämda uppfattningen att det är nödvändigt att försöka styra energiåtgången, och utskottet vill ingalunda utesluta beskattningen från styrningsmedlen. Man kan möjligen säga att det som nu föreslås bli genomfört i någon mån kan betraktas som ett provisorium i avvaktan på det förväntade utredningsresultatet. Det system som vi i dag har för energiskatt är inte helt rättvist, och jag syftar då framför allt på elskatten, vilken ju är det område där de flesta meningsskiljaktigheterna finns i utskottet. Genom att skatten uttas som en procentuell skatt på elräkningen betalar alltså de minst i skatt som f.ö. har de minsta elkostnaderna. Och då taxorna är så olika som de i dag är så är också skattebelastningen väldigt olika för olika konsumenter. Utskottet anser därför att en övergång till en styckeskatt är en rimlig åtgärd, då den innebär att skattebelastningen blir lika per använd energimängd, oberoende av vilka priser i övrigt som elströmmen betingar. Utskottet är medvetet om att energiförbrukningen är olika vid olika tider på dygnet och att det framför allt från investeringssynpunkt är värdefullt att kraftverken utnyttjas fullt ut såväl dag som natt. Utskottsmajoriteten är dock inte helt övertygad om att förbrukningen ovillkorligen skall styras med skatter, utan menar att det snarast borde ske genom taxesättningen. Skulle det ändå visa sig att det inte går att utjämna elförbrukningen över dygnets alla timmar bara genom taxesättningar, så bör den omtalade utredningen, enligt utskottets mening, snarast föreslå åtgärder även på beskattningsområdet, men utskottet är inte berett att på det underlag som nu föreligger föreslå differentierade skatter för nattström eller ackumulerande elvärme liksom heller inte för mottryckskraften. Utskottet delar givetvis den uppfattning som är allmänt rådande, dvs. att den utveckling som är på gång inom det här området med tillvaratagande av kraftverkens kapacitet dygnets alla timmar är den riktiga och måste uppmuntras. Det troliga är dock att nattaxorna nu utformats just med hänsyn till den låga elskatten genom procentuttaget, och utskottet håller inte för otroligt att andra avvägningar kan göras när elskatten blir relativt dyrare för den kraft som uttas på natten. Herr Magnusson i Borås har tagit upp frågan om den energikrävande industrins skatter. Genom de begränsningsregler som hittills gällt för ifrågavarande industrier har dessa haft en mycket låg skatt på varje kilowattimme som använts. När nu begränsningsregeln höjs från 1 till 3 96 av salutillverkningsvärdet är det klart att vissa industrier får en kraftig skattehöjning utan att dessa därför betalar någon högre skatt än andra företag. Man kan alltså inte säga att någon orättvisa begås mot någon när begränsningsregeln nu kommer att ändras. Skatteskärpningen för industrin blir kraftigare än för den privata konsumtionen, men man skall samtidigt ha klart för sig att detta är en produktionsfaktorsskatt, som är avdragsgill vid inkomstbeskattningen och som dessutom är en övervältringsskatt som i sista hand får betalas av konsumenten. Så är ju inte förhållandet för de enskilda hushållen; de kan knappast vältra över på någon annan. Från rättvisesynpunkt är det alltså svårt att komma med några invändningar mot att skattesatsen i princip blir lika för alla. Herr Magnusson har som exempel tagit upp fall där en svensk industri knappast kan övervältra skatten på andra och där risk kan föreligga att konkurrensen utifrån blir för svår. Skulle några sådana speciella besvärligheter uppstå för någon industri, finns ju också kvar en dispensregel 1. v., enligt vilken regeringen kan medge ett lägre uttag än det generella. Utskottet är inte särskilt intresserat av dispenser, men i valet mellan dessa och att hålla en generellt lägre skatt har ändå utskottet svalt dispenserna. Beträffande det särskilda yttrande som fogats till utskottets betänkande vill jag bara anföra att utskottet förutsätter att berörda utredningar läser vad utskottet skriver och uttalar om deras arbete, varför vi enligt gammal tradition i utskottet inte har skickat i väg något brev till dem med de motioner som berör arbetet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 30 i dess helhet.
Herr talman! Herr Wärnberg säger att det inte finns någon garanti för att det ena eller andra systemet är det rätta, och det kan väl ligga en hel del i detta. Men faktum är att det system som vi har förordat när det gäller elbeskattningen i alla fall är det som vi har prövat hitintills. Däremot är det system som propositionen nu har föreslagit, nämligen stycketalsbeskattning, helt oprövat. Jag har varnat för att det inte finns någon som helst utredning av verkningarna. Därför har jag sagt att det antagligen kommer att få mycket allvarliga verkningar för en hel del av våra olika näringsgrenar. Herr Wärnberg hänvisar till en utredning. Jag tycker att det hade varit klokare att vänta med att ändra det här systemet till dess utredningen hade varit färdig.

Herr Wärnberg säger att man får försöka reglera det genom prissättningen och på det viset neutralisera den hårda beskattning som läggs på nattförbrukningen. Det är möjligt — men det skulle förvåna mig —- att man redan tidigare har satt en så hög taxa för nattströmmen att man skulle kunna ha möjligheter att sänka det priset, med bevarande av ordentliga ekonomiska kalkyler. Det är näppeligen troligt. Men vi får se vad som händer. Vidare hänvisar herr Wärnberg till att de företag som kommer att drabbas alldeles speciellt hårt kan begära dispens. Vi får se i vilken mån man kommer att lyckas med det. Jag tror att det i alla fall kommer att åstadkomma en mängd oreda och besvär, och det hade varit bättre att i stället ta ett system som vi föreslagit. Då hade man inte behövt vidta så drastiska åtgärder att flera näringar skall behöva få dispens.
Herr talman! Det är riktigt att utskottet inte utförligt diskuterat vpkmotionen, men jag har också en känsla av att utskottets argument anpassas till den ståndpunkt man intar. Har man intagit ståndpunkten att skatten på bensin och olja skall höjas får inkomstbortfallet duga som argument för att avstyrka den motion som går emot höjningarna. Har man däremot intagit ståndpunkten att företagen skall beviljas lättnader i energibeskattningen måste man naturligtvis hitta något annat än inkomstbortfall, och då får balans i beskattningen bli argumentet. Jag skall inte diskutera storleksordningen på det inkomstbortfall som skulle uppstå om man inte höjer elskatten, men jag vill erinra om — vilket också herr Wärnberg påpekade — att vårt förslag ingick i ett skattealternativ som vi presenterade till Haga II-uppgörelsen. Det förhållandet att frågorna behandlas i två olika omgångar ändrar ingenting i sak. Låt mig säga att man inte gärna kan peka på inkomstbortfallet i det ena avseendet och förtiga det i det andra. Det blir nämligen också inkomstbortfall genom de lättnader man ämnar ge företagen. Det är också, som jag påpekat, ologiskt — vilket varken utskottet eller herr Wärnberg går närmare in på — att införa lättnader i energibeskattningen för industrin samtidigt som man hävdar att energiförbrukningen skall nedbringas just med energiskatten som medel. De som har energislukande produktion skall få lättnader för att kunna fortsätta att sluka energi — det är konsekvensen av regeringens och skatteutskottets ställningstaganden. Reglerna om skattelättnader för företagen måste också innebära inkomstbortfall för statskassan. Det skall man då kompensera genom att bostadskostnader, arbetsresor och frakter blir dyrare. Det är en något märklig fördelningspolitik som bedrivs.
Herr talman! Det gamla beprövade system som nu tillämpas och som berördes av herr Magnusson i Borås är inte så särskilt bra. Den som i dag betalar elkraft enligt en taxa innebärande 10 öre kWh i skatt. Enligt herr Magnussons förslag skulle samma förbrukare i stället få betala 1,5 öre i skatt. Den som betalar enligt en taxa på bara 7 öre kWh. Förhållandena är alltså i dag högst orättvisa. De som redan förut har en billig ström kommer undan med en lägre skatt än de som får betala enligt en hög taxa. Jag tycker att det är en gärd av rättvisa att man tar ut en styckeskatt, grundad på det antal kilowattimmar som förbrukas. Vidare frågar herr Magnusson: Varför inte använda det system som vi har? Ja, herr Magnusson föreslår själv en ökning från 10 till 15 96 och en höjning av procentsatsen i begränsningsregeln till 2 från 1 96. Herr Magnusson vill alltså inte behålla systemet helt oförändrat, åtminstone inte vad gäller uttagsprocenten. Jag hävdar att de system som föreslås i propositionen är bättre än det gamla, även om jag inte vet om vi hamnat rätt till 100 96. Till herr Berndtson vill jag säga att jag tror att han fattat fel, om han menar att det nu framlagda förslaget skulle medföra lättnader för företagen. Herr Magnusson har alldeles rätt i att det innebär väldiga skärpningar för företagen. Men medan herr Magnusson vill ha lättnader vill herr Berndtson att vi skall skärpa bestämmelserna ytterligare och slopa alla de begränsningsregler som nu är införda. Men dessa begränsningsregler kommer att i pengar betyda oerhört litet jämfört med det slopande av skatten på olja och bensin som herr Berndtson förespråkar. Vårt förslag innebär alltså i betydligt större utsträckning en skärpning av energiskatten för företagen än en skärpning av denna för hushållen.
Herr talman! Det av herr Wärnberg anförda exemplet var helt korrekt. Det är riktigt att skatten slår något olika. Men när det gäller dagströmmen är det inte särskilt stora variationer i prissättningen. Det är kanske rimligt att exempelvis företag som använder stora mängder ström får den något billigare. Det har alltid varit så, och det är väl ganska naturligt att det är någon skillnad i prissättningen i det avseendet. Men det allvarliga i det nu framlagda förslaget gäller nattströmmen. Medan man förut kanske hade en taxa för dagströmmen på 10 öre mot en taxa för nattströmmen på 3 öre höjer man nu beskattningen på nattströmmen från 0,3 öre till 2 öre/kWh. Det är detta som vi har reagerat mot. Om man i större utsträckning stimulerar till tillvaratagande av nattströmmen, så att denna kan utnyttjas till fullo, skulle man enligt expertisen kunna spara in ett par aggregat fram till 1985, vilket skulle vara ytterligt värdefullt. Det är vidare naturligtvis riktigt att även vårt system kommer att leda till högre skatter. Med hänsyn till problemet med energiförsörjningen har vi dock accepterat en skattehöjning över hela fältet, inte bara för olja och bensin utan också för elenergin. Men vi är rädda för verkningarna av att tillämpa ett system som är helt oprövat. Det kan få allvarliga konsekvenser på de områden som jag redan tidigare åberopat.
Herr talman! Herr Wärnberg säger att det inte blir några större lättnader för företagen. Det beror naturligtvis på vad man jämför med. Jag vill erinra om att den tillfälliga nedsättningen av energiskatten för industrin slopades så sent som förra året men att man nu är beredd att föreslå en generell nedsättning av energiskatten plus särskilda möjligheter för regeringen att gå ännu längre. Detta kan inte ses annat än som subventioner till företagen. Vidare, herr Wärnberg, får ändå statens inkomster av bensinoch oljebeskattningen till stor del betalas av vanliga inkomsttagare medan lättnaderna för företagen gynnar grupper, som sannerligen inte har det svårast i samhället. För hushållen gäller inga regler om lättnader i beskattningen, men så är däremot fallet för företagen.
Herr talman! Det är riktigt att nattströmmen kanske kostar 3-4 öre i dag och dagströmmen 9-10 öre. Men vad är det som säger att den relationen är den riktiga företagsekonomiskt sett? Det kan mycket väl vara så att företagen satt taxan just med hänsyn till att skatten blir så ringa på nattströmmen. Om skatten blir högre, kanske man kan sänka nattströmspriset eller höja dagströmspriset, vad vet jag. Det finns alltså inga möjligheter att säga att den avvägning som i dag är gjord är den absolut riktiga. Jag tror den är riktig med dagens utgångsläge, men om skatten ändras, kan säkert också taxorna ändras. Vi är inte klara på den punkten ännu, men det är möjligt att det skall vara så. Till herr Berndtson kan jag väl säga att jag inte alls är säker på att det är företagsvinsten som kommer att betala den högre skatten på energin för företagens del. Det är en övervältringsskatt. Det kan mycket väl hända att konsumenten får betala också den skatten. Det vet vi inte så mycket om. Om däremot den utländska konkurrensen blir för svår för ett företag som då inte kan övervältra denna avgift, då skall dispensreglerna få träda till, t.ex. för att förhindra arbetslöshet.

Herr talman! Regeringen och moderaterna föreslår att Sverige skall fortsätta utbyggnaden av kärnkraften, trots att en majoritet av Sveriges folk inte vill det. Opinionsundersökningar visar med stor samstämmighet att den ställning till kärnkraften som socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet har tagit inte har folket bakom sig. Om socialdemokraterna och moderaterna får igenom sin vilja här i dag, fruktar jag att många kommer att ifrågasätta den representativa demokratin. Vilka är det egentligen majoriteten av riksdagsledamöterna är representanter för? Den senaste Sifo-undersökningen visar att bara 9 96 i Sverige är villiga att acceptera 13 aggregat. Riksdagen sade den 15 maj 1973 att man saknade tillräckligt underlag för ett bestämt ställningstagande i kärnkraftsfrågan. Man bedömde den kritik som framförts mot satsningen på kärnenergin som så allvarlig, att den ”tills vägande motbevisning kunnat förebringas eller tills tekniken vidareutvecklats inte får förbigås”.

Herr talman! Så här när den 20:e talaren gjort sitt inlägg återstår mer att kommentera och kanske att lägga till en del synpunkter än att utförligt försöka granska och analysera de olika alternativ som föreligger. Först vill jag bara som en kommentar till den tidigare debatten om energiskattens utformning konstatera att det varit olyckligt att den nu höjda skatten kommit att grundas på fiskala motiv och inte primärt energipolitiska motiv. Där kan man rikta kritik mot socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet. Detta har redan herr Magnusson i Borås berört, och jag skall inte gå in närmare på det. Jag vill bara ta fasta på vad herr Wärnberg sade att detta är ett problem, framför allt när det gäller priset för elkraften på natten. Om man utnyttjar det överskott på elkraft som finns på nätterna kan man sänka priset för nattelkraften. Om man sätter det priset i rimlig relation till de övriga energipriserna kan man dessutom minska behovet av kapacitetsutbyggnad. Det borde inte minst fru Hambraeus ta fasta på. Jag hoppas att herr Wärnbergs uttalande skall leda till att man inom departementet ser över den här frågan så att man får en rimlig struktur och inte stänger ute alla de försök till ackumulering och minskade krav på toppkraft som faktiskt förelegat hittills. Herr talman! Det beslut vi skall fatta här i dag är på många sätt avgörande. Det innebär — oavsett vilken uppfattning vi har om kärnkraften — att Sverige skall söka dämpa energikonsumtionen kraftigt jämfört med vad vi varit vana vid. Ökningen skall ned. Vi har varit vana vid en ungefär femprocentig ökning under 1950 och 1960-talen, och vi skall nu enligt regeringens förslag sträva mot högst 2 96 ökning fram till mitten av 1980-talet. Hushållning och effektiv användning blir honnörsbegrepp på detta område. Därmed kommer också på sikt produktionsinriktningen och även konsumtionsmönstret att förändras. Energioch resurssnål produktion stimuleras, slöseri med resurser och råvaror motverkas. Detta är, tycker jag, en mycket viktig och värdefull förändring i vårt sätt att tänka och leva. Energiförsörjningen är samhällets puls. Egentligen skulle vi här inte bara tala om energi i form av energiråvaror, dvs. olja, kol, kärnkraft osv. Riktigare vore, och där håller jag med fru Hambraeus, att tala om det naturliga energisystemet — dvs. växter och djur. Där tillskapas över 90 96 av den nyttiga energi som ytterst driver våra samhällen vidare. Kol, olja, kärnkraft och alla andra energiråvaror svarar för resterande 5-10 96. Vad som följaktligen måste vara en primär strävan för oss alla är att söka samverka med naturen och det naturliga kretsloppet för att öka — inte motarbeta — de biologiska omvandlingsprocesserna. Det finns, herr talman, inga principiella skillnader mellan oss som förespråkar en försiktig utbyggnad av kärnkraften och t.ex. centerpartiet när det gäller inställningen till vilka energikällor vi på lång sikt måste utnyttja. De s.k. förnyelsebara resurserna är och förblir det vi måste prioritera. Jag har också i samband med detta ärendes behandling lagt fram en motion som speciellt understryker behovet av forskning när det gäller de biologiska systemen. Om inte fru Fortuna är alltför ogunstig så kommer också denna motion att leda till konkreta resultat eftersom frågan kommer att bli föremål för lottning. Det är orimligt att försöka dra upp så starka skiljelinjer mellan partiernas målsättningar på lång sikt rörande energipolitiken som t.ex. herrar Sjönell och Fälldin har gjort, och som även fru Hambraeus var inne på. Vi skiljer oss helt uppenbart i fråga om det korta perspektivet, dvs. möjligheterna på kort sikt att spara och att utnyttja nya energikällor, men på lång sikt borde det vara mera som förenar än som skiljer. Alla är vi inställda på en dämpad konsumtionsökning och på sikt en utplaning. Alla vill vi satsa stora pengar på forskning och utveckling av energisnål produktion, av alternativa energikällor. Även om sparande och hushållning är de viktigaste målen på kort sikt får vi dock inte därav dra slutsatsen att energiomsättningens absoluta storlek är det på sikt enda avgörande. Mycket viktigare är frågan vad slags energikällor vi använder oss av. Kan vi t.ex. utnyttja solen mera effektivt — och det hoppas vi kunna göra — så finns i sig inga begränsningar för vår energiomsättning. Solens instrålningar är gratis, och ett utnyttjande av denna förnyelsebara energikälla leder inte till några negativa randeffekter i form av föroreningar av olika slag. Kan vi alltså basera en större del av vår energiomsättning på naturliga energikällor och på biologiska processer är egentligen talet om högeller lågenergisamhälle överflödigt. Herr talman! Debatten i dag har i stort enbart sysslat med strikt avgränsade svenska problem. Globalt sett vet vi att energiefterfrågan snabbt ökar och kommer att öka. Folkökningen leder automatiskt till detta, även om energibehovet för varje ny människa i den tredje världen bara är en bråkdel av vad den är hos oss i den rika världen. Men skall vi lyckas — och där kan vi bara uttala förhoppningar — att på sikt livnära alla nya miljarder munnar krävs otroliga insatser i form av energi enbart för att odla upp ny mark, avsalta havsvatten samt utveckla ett rimligt effektivt jordbruk. En del av denna energimängd kan vi få genom solenergi, men en stor del måste tas från konventionella källor, dvs. i första hand olja. Tillgången på energiråvaror är ett tvisteämne. Det finns stora reserver på jorden, inte minst av kol. Men om vi begränsar oss till lättillgängliga reserver är problemet ett annat. Då kan vi räkna med att oljan är en flaskhals redan inom loppet av några decennier. Och hur stor del av våra samhällssystem världen över är inte och kommer inte att vara baserad i huvudsak på olja! Att sedan oljan är ojämnt fördelad gör inte saken enklare. Många — och dit hör fru Hambraeus — inbillar sig att vi helt eller nästan helt kan bespara oss hela problemet, att vi kan avstå från att bygga ut vår energiproduktion. Men det är enligt min mening ett alltför enkelt resonemang. Det tar tid att spara. Det tar tid att utveckla energisnål teknik. Det är i dagens läge inte bara en fråga om att ösa på mera pengar, som centerpartiet vill göra. Det är främst en fråga om tid och en fråga om innovationer. Fru Hambraeus talade om Uppsalahuset, som jag också har tittat på och som är mycket fascinerande. Vi skall bara komma ihåg att vi i dag har drygt 3,5 miljoner bostäder i olika typer av bebyggelse. Det tar alltså en ansenlig tid innan vi kan låta dessa nya typer av innovationer och energieller värmesnåla byggnationer få ett genomslag i vår totala energibalans. Dessutom måste man komma ihåg att vi har ett ansvar i Sverige — och det tycker jag mycket litet har kommit fram i debatten i dag — liksom i den övriga utvecklade världen att satsa på de alternativa energikällorna, alternativ till de fossila bränslena, och att utveckla tekniskt komplicerade system. För ingen annan än vi i den utvecklade världen har vare sig förmågan i form av teknisk utbildning eller resurserna att göra det. Det gäller solenergi likaväl som kärnenergi. Det gäller i lika hög grad fusionskraften. I den situation som Sverige i dag befinner sig i är valmöjligheterna inte särskilt många, för såvitt vi inte är beredda att äventyra sysselsättning, standard och stabilitet i samhället i vid bemärkelse. Vi kan fortsätta med oljan — det leder i så fall till kraftigt ökad import. Vi kan söka bygga ut vattenkraften, vi kan använda mera kol eller vi kan fortsätta att försiktigt satsa på kärnenergin. Alla dessa vägar medför problem av olika slag, det tycker jag att vi skall erkänna. Vad som ytterligare bör slås fast är att osäkerheten både vad gäller tillgångar och kostnader är så stor att en ensidig satsning på ettdera alternativet knappast kan förordas av någon. En blandad strategi måste vara överlägsen. När vi nu från vårt parti säger ja till en försiktig utbyggnad av kärnkraften gör vi det av framför allt följande skäl: 1. Vi tror inte att sparåtgärderna de närmaste 10-15 åren leder till större dämpning av konsumtionsökningen än med ungefär 2 96 årligen. 2. Oljeberoendet måste minskas av ekonomiska skäl. Oljeräkningen är en svår belastning för folkhushållet, och den skall betalas i utländsk valuta. Vi säger också nej till mera olja av försörjningspolitiska skäl. Oljan står för över 70 96 av vår energiförsörjning, och varenda droppe är importerad. Det kan inte vara rimligt. Och sist men inte minst — de miljöoch klimatmässiga konsekvenserna av fossileldning är verkligt allvarliga. Både statsministern och herr Bohman har redan övertygande utvecklat dessa synpunkter. 3. Kol är ännu så länge ett underlägset alternativ, framför allt ur miljösynpunkt. Men jag vill även tillägga att vi har ytterst liten trygghet för att vi över huvud taget kan importera de ökade mängder kol som t.ex. folkpartiet räknar med i sin balans. 4. Det är varken praktiskt möjligt tidsmässigt eller moraliskt eller miljömässigt försvarbart att exploatera våra älvar så hårt som det skulle krävas för att utbyggd vattenkraft verkligen skulle bli ett alternativ i dagens situation. 5. Kärnkraften är i dagens läge och på kort sikt det enda realistiska alternativ, som i väsentlig utsträckning kan ersätta oljan, i första hand för elkraftsproduktion. 6. Vi menar från vårt håll att kärnkraftens säkerhetsproblem — sådana finns naturligtvis — inte är större än att de kan accepteras. Riskerna för haverier är små, och avfallsfrågan har redan nu praktiska lösningar som ger tillfredsställande säkerhet. Jag skall alldeles strax återkomma till detta. Vad som irriterat mig i denna debatt har i första hand varit kärnkraftsmotståndarnas sätt att argumentera och framför allt att sätta etikett på sina opponenter. Jag håller med om att även anhängarna på produktionssidan har förenklat debatten och i många fall använt hårdragna argument. Men vi som inte arbetat mot kärnkraften har fått höra att vi inte tar ansvar för kommande generationer, att vi cyniskt fortsätter utplundringen av jorden, att vi äventyrar hela världens existens, osv. Till detta vill jag säga följande: 1. Valet står inte mellan himmel och helvete — och gör så sällan. Valet gäller, såvitt jag ser det, på kort sikt: mera olja eller en försiktig utbyggnad av kärnenergi. I en situation som dagens är det uppenbart att vissa människor hårdare än andra prioriterar en minskad oljeanvändning. Andra grupper vill absolut inte tänka på kärnkraften och är tydligen då beredda att öka oljeimporten. Jag tror, herr talman, att vad man i framtiden än kommer att säga om oss som levde under senare hälften av 1900-talet så kommer man att kritisera att vi snabbt förbrände våra fossila reserver. Oljan är för dyrbar för att bara eldas upp. 2. Säkerhetsproblemen har — och det är kanske det viktigaste — kraftigt överdrivits av motståndarna. Jag skall belysa detta med avfallsfrågan, eftersom jag speciellt ingående har studerat denna. Teknikerna arbetar just nu intensivt med att söka lösa de praktiska momenten i själva upparbetningen och den senare deponeringen av avfallet. Tekniskt föreligger olika förslag till lösningar. Praktiskt har upparbetningen utförts i begränsad skala i små anläggningar, främst därför att avfallsmängderna hittills varit små. Vad som nu oroar allmänheten är de långa förvaringstiderna och själva plutoniumhanteringen. Förvaringstidens längd är för mig inte ett problem, om man lär sig att rätt innesluta avfallet. Deponeras det på stort djup i berg eller i saltformationer kan, såvitt jag förstår, ingenting obehagligt inträffa — naturligtvis förutsatt att man deponerar avfallet i geologiskt stabila formationer. Vi skall komma ihåg att jordens innandöme redan innehåller ett otal giftiga ämnen som vi inte behöver komma i kontakt med, om vi inte borrar oss alltför djupt ned i jordskorpan. När det gäller plutonium är problemen svårare. Terrorism kan inte helt uteslutas — jag håller med fru Hambraeus om det —- även om själva materialet är fruktansvärt svårt att hantera av andra än experter. Det är alltså inte en bagatell att stjäla plutonium för illegala syften. Risken för dold vapenframställning får inte heller negligeras — ett otal länder satsar nu på kärnkraft, länder som i detta sammanhang måste betraktas som osäkra. Men, fru Hambraeus och övriga centerpartister, skulle man nu inte lyckas bygga upp en struktur med tillräckliga säkerhetsmekanismer, så finns dock alltid möjligheten — och det är viktigt att komma ihåg det — att låta bli att upparbeta detta avfall, att helt enkelt begrava de utbrända bränsleelementen som de är. Plutoniet är då inkapslat och kan inte vålla någon skada. Stöld av utbrända element, som alltså är ganska stora, fasta formationer, vore dessutom helt meningslös, eftersom man inte kan företa sig något med dem, så länge materialet inte är upparbetat. Att t.ex. terrorister skulle komma i besittning av en upparbetningsanläggning är någonting helt otänkbart — det tror jag alla är överens om. Det är inte bara det att en upparbetningsanläggning i dag kostar 2 å 3 miljarder, utan den är dessutom en utomordentligt komplicerad historia. Det skulle alltså, herr talman, vara en lösning att icke upparbeta utan begrava elementen som de är, en lösning som även kunde tillfredsställa de flesta av dem som kritiserar kärnkraften på grund av den förment olösliga avfallsfrågan. Jag säger inte att vi i dag skall besluta oss för att göra så. Vi har fortfarande ett antal år på oss att noga överväga de alternativa förslag som kommer fram. Det får alltså den vidare AKA utredningens arbete och till sist riksdagen avgöra. Jag vill bara påvisa att här finns olika alternativ att välja på där denna metod, dvs. där vi avstår från upparbetning, har odiskutabla fördelar. Det finns alltså ett flertal alternativ på avfallsområdet även om vi inte ännu slutgiltigt avgjort vilken metod vi skall gå in för. Till sist, herr talman, bara ett par ord med anledning av vad fru Hambraeus sade. Fru Hambraeus yttrade att regeringen och moderaterna — hon drog även in folkpartiet — vill fortsätta med kärnkraften på en hög nivå trots att folket inte vill. Många kommer, sade fru Hambraeus, att ifrågasätta den representativa demokratin efter riksdagens beslut.

Sedan sade fru Hambraeus att det bara är kärnkraftsvänner och kärnkraftsanhängare som är tongivande i olika statliga utredningar. Jag har inte det intrycket från AKA-utredningen. Där finns bl.a. en representant för centerpartiet och där tror jag inte att valet har skett från några som helst förutfattade meningar vare sig från departement eller annat håll, utan där har man valt experter och parlamentariker helt oavsett deras eventuella ställningstaganden. Jag tror över huvud taget inte att man har haft en aning om var vederbörande stått i den här frågan. Jag tycker alltså att den typen av argument är litet av att slå under bältet. Vapenframställningen har jag redan varit inne på. Vi kan alltså genom att välja alternativet att avstå från upparbetning i stort sett eliminera riskerna för att, som det har talats om, reaktorplutonium skulle kunna användas för vapenframställning. Fru Hambraeus citerar närförläggningsutredningen, Rasmussenutredningen och Civilingenjörsförbundet och säger att man på olika håll räknar med akuta dödliga skador vid en maximal olycka även på längre avstånd än vad som anges i propositionen. Fru Hambraeus nämnde speciellt Barsebäcksanläggningen. Såvitt jag förstår ingår Barsebäck I som en av de anläggningar som centerpartiet f. n. är berett att acceptera. Vore det någon logik i fru Hambraeus resonemang, borde hon kräva att den anläggningen omedelbart skulle stänga igen. Slutligen prestigeförlust eller inte. Jag skall villigt erkänna att frågan om kärnkraftens fortsatta utbyggnad har varit utomordentligt svår att värdera och ta ställning till. Det är alldeles uppenbart att om centerns olika teorier om den här teknikens farlighet och potentiella farlighet slår in eller att vi får övertygande bevis för att centerpartiets uppfattning i dess mest hårdragna form verkligen är riktig, kommer åtminstone jag att helt lägga bort alla tankar på prestigehänsyn och acceptera de sakliga skäl som finns. Det är angeläget att försöka skruva ner tonläget i den här debatten, dels därför att åsiktsskillnaderna på lång sikt inte av mig upplevs som så dramatiska, dels därför att vi redan om två tre år måste företa en översyn av den beslutade politiken. Dagens beslut innebär inte att vi låser fast politiken för decennier framöver. Tvärtom, beslutet utgör i stället ett inslag i en ständigt rullande planering, där inte minst de insatser vi gör i dagsläget på forskning och utveckling kommer att leda till en breddad beslutssituation i framtiden, en beslutssituation där vi förhoppningsvis kan basera långt mer av planering och uppläggning på mera miljövänliga energikällor, där förnyelsebara resurser i större utsträckning kan läggas till grund för den energipolitiska planeringen. I den förhoppningen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till huvudinriktningen i det av utskottet föreslagna energiprogrammet.
Herr talman! Först vill jag som svar på det senaste som herr Wijkman här yttrade säga att jag blev mycket glad över det. Jag känner herr Wijkman som en människa med öppet sinne, och jag tror därför att han kommer att bli en av de första moderater som inser att kärnkraftens användning är en återvändsgränd och att ju fortare vi tar oss ut ur den, desto bättre är det. Herr Wijkman sade att i AKA-utredningen sitter det inte människor som har tagit ställning för kärnkraften och att jag inte har rätt i påståendet, att de tongivande i utredningen har tagit ställning för kärnkraften. Man bör då veta att AKA-utredningens uppgift icke är att ta ställning till kärnkraften över huvud taget, utan att dess uppgift enligt direktiven är att utgå från att kärnkraften finns och att då undersöka vad som skall göras med det avfall som bildas. Ni har alltså inte i uppgift att ifrågasätta kärnkraften, eftersom detta inte ingår i era direktiv. Så vill jag ta upp en synpunkt till, som ofta kommer fram i debatten. Jag förstår inte att man inte kan komma ifrån det sättet att argumentera, när det är så svagt. Det gäller frågan om oljan. Upprepade gånger har centern sagt och senast här i dag i kammaren — upprepade gånger — att centern inte vill ha en droppe mer olja än vad regeringen vill. Centern har i sin energibalans inte räknat med mer olja eller mer vattenkraft än vad regeringen — och jag förmodar också moderaterna — har gjort. Orsaken till att vår energibalans håller är att vi av industrins eget utredningsinstituts siffror fått fram att det finns möjligheter till energibesparingar, dels inom industrin, dels genom isolering vid husbyggen osv., som är mycket större än vad regeringen har räknat med. Vi har alltså med hjälp av siffrorna kommit fram till att behovet av energiproduktion är mindre, och det är därför som vi har kunnat påstå — också kortsiktigt — att den här energibalansen håller.
Herr talman! Det är väl litet farligt att uttrycka sig så här: ”Orsaken till att vår energibalans håller.” Det är ingen människa som vet om er energibalans håller eller om den skulle hålla, ifall den praktiskt prövades. Det är i själva verket en väldig osäkerhet om de olika typer av energibalans som har presenterats både från centerpartiets håll och från folkpartiets håll, och naturligtvis råder det en betydande osäkerhet om ens regeringens energibalans håller. Därom vet vi ytterst litet, och det är ju därför som vi skall ha en avläsningsstation 1978. De slutsatser jag personligen drar av denna centerpartiets energibalans är att den inte kommer att hålla. Jag talar här bara för mig själv och mitt parti. Vi säger att den obönhörliga konsekvensen av att den spricker blir att importera mera olja. Man har nämligen ingen möjlighet att då från ett år till ett annat, eller från ett halvår till ett annat, plötsligt sätta i gång att bygga långsiktiga produktionsanläggningar av annan typ.